Herr talman! Jag tackar Tina Ghasemi för den viktiga interpellationen. Tina Ghasemi har frågat mig vad jag avser att göra för att förhindra att minderåriga flickor placeras i samma boenden som vuxna män med vilka de är gifta. Jag instämmer helt och fullt i att det är en mycket angelägen fråga. Jag har också i olika sammanhang gett uttryck för min bestämda uppfattning att barnäktenskap innebär att barnets rättigheter enligt barnkonventionen åsidosätts. Asylsökande flickor och pojkar som kommer till Sverige utan sina föräldrar och är gifta ska betraktas som ensamkommande barn i vårt mottagningssystem. Vi får aldrig glömma bort att ensamkommande barn har samma rättigheter som alla andra barn i Sverige enligt barnkonventionen. Varje flicka och varje pojke har rätt till sin barndom och ungdom. Barn ska inte vara gifta och leva i äktenskap. Barnäktenskap är ofta ett sätt att kontrollera flickor, som det vanligtvis handlar om, och deras sexualitet. När en flicka gifts bort berövas hon sin självständighet och riskerar att behandlas som en mans egendom. Enligt Unicef är flickor särskilt skyddslösa mot barnäktenskap i situationer av konflikt och kris. Enligt organisationen involverar ett av fem registrerade äktenskap bland kvinnor på flykt från Syrien en flicka under 18 år. Enligt FN:s särskilda rapportör om människohandel är det vanligt förekommande att det är flickans föräldrar som gifter bort henne som ett sätt att ge flickan skydd. Det är socialtjänstens uppgift att utreda och bedöma vad flickan har för behov av insatser enligt socialtjänstlagen. När socialtjänsten tar ställning till var det är mest lämpligt att flickan placeras måste alltid en individuell bedömning göras med utgångspunkt från barnets bästa. I den bedömningen ingår att lyssna på barnet. Regeringen tar arbetet mot barnäktenskap på största allvar. Jag erfar också att Skatteverket har rutiner för att pröva alla ärenden som gäller gifta barn mellan 15 och 18 år och att Skatteverket kan göra orosanmälningar till socialtjänsten när de får kännedom om ett barn som är gift. Det är vår uppgift att säkerställa att de flickor och pojkar som befinner sig i Sverige får det skydd och stöd som de behöver och har rätt till. Tillsammans med myndigheterna har vi initierat ett antal åtgärder för att komma till rätta med de utmaningar som finns. Till exempel har rutinerna för att uppmärksamma barn som är gifta skärpts, flera civilrättsliga och straffrättsliga lagändringar har införts under senare år för att stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap i Sverige, och socialtjänsten har fått ökat stöd för att kunna fullgöra sitt uppdrag. De åtgärderna är viktiga och har gett ökad kunskap om problemets omfattning och hur skydd mot barnäktenskap och stöd till de utsatta kan förbättras. Men det är långt ifrån nog. Vi har också fått signaler från flera kommuner om en dold problematik med flickor som lever i äktenskapsliknande förhållanden utan att vara gifta. Regeringen har nyligen lagt fram en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor, som även rör frågor om våld i hederns namn och barnäktenskap. Konkreta åtgärder som regeringen planerar inom ramen för strategin är bland annat att låta kartlägga omfattningen av hedersrelaterat våld, inklusive barnäktenskap och tvångsäktenskap, och att ge en särskild utredare i uppdrag att utvärdera 2014 års lagstiftning mot barn och tvångsäktenskap. Utredaren ska bland annat överväga om det bör införas en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv. Socialstyrelsen har nyligen reviderat den handbok som ingår i kunskapsstödet till socialtjänsten i arbetet med ensamkommande barn och unga. Handboken innehåller bland annat ett avsnitt om ensamkommande barn som är gifta. Regeringen avser också att inrätta ett kunskapscentrum vid Socialstyrelsen för frågor om ensamkommande barn i syfte att bland annat sprida kunskap om hur de barnen kan bemötas och stödjas. Detta kommer sammantaget att bidra till förstärkt vägledning för kommunerna i frågor om placering av asylsökande barn som uppger sig vara gifta. Min självklara utgångspunkt är att barn inte ska vara gifta.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Tiden som barn ska vara fylld med glädje. Den ska vara fri från rädsla och oro. Vare sig man är född i Sverige eller har invandrat hit från ett annat land ska man som barn alltid ha rätt till en trygg och säker uppväxt. Tyvärr är det alltför många barn i Sverige som vägras den rättigheten. Det finns många exempel på detta. Ett av de mer chockerande handlar om flickor gifta med vuxna män som de kommer till Sverige i sällskap med för att söka asyl. Flera av dem har placerats i boenden med sina män, trots att barnäktenskap strider mot svensk lagstiftning. Det är också mot denna bakgrund som jag har begärt debatten här i dag. Under året har vi fått rapporter från såväl Migrationsverket som en rad andra myndigheter om att flera av dessa flickor har placerats i boenden tillsammans med deras män trots att barnäktenskap strider mot svensk lag. Det har också framkommit att kommunernas socialtjänst, som har till uppgift att utreda barnens behov och vidta lämpliga åtgärder därefter, har valt att hantera frågan på väldigt olika sätt. I vissa kommuner har man valt att separera flickorna från deras vuxna män medan deras behov har utretts. I andra kommuner har de blivit placerade med sin make utan att en ordentlig skyddsutredning först genomförts. Det här är såklart alarmerande. Med andra ord innebär detta att barnäktenskap i vissa kommuner i Sverige accepteras i dag år 2016. I ett land med en regering som tid efter annan kallar sig "världens första feministiska regering" placeras flickor som flytt från krig och förtryck i samma boenden som sina vuxna män, män som de tvingats att gifta sig med mot sin vilja. Herr talman! Man brukar säga att äktenskapet är en helig institution. Men barnäktenskap är en institution som vilar på förtryckets grund. Det är en form av förtryck som medför allvarliga risker för liv och hälsa. Det är ett övergrepp på barnets naturliga rättigheter. I äktenskapet utsätts barnet ofta för våld och misshandel. Hennes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden senare i livet försämras, och hon fråntas alla möjligheter till frihet och självbestämmande. Enligt uppgifter från Unicef har mer än 700 miljoner kvinnor världen över ingått äktenskap som barn. Mer än var tredje av dem var yngre än 15 år när äktenskapet ingicks. Jag och Moderaterna anser att Sverige ska bekämpa förtryck, inte importera det. Svensk välfärd ska vila på ideal förankrade i övertygelsen om alla människors lika värde. Herr talman! Åsa Regnér sitter i regeringen. Regeringen kan lägga förslag på riksdagens bord om att det i lag ska förbjudas att minderåriga flickor placeras i samma boenden som de vuxna män de är gifta med. Regeringen har möjlighet att säga till Socialstyrelsen att utarbeta tydligare, mer rättssäkra direktiv till socialtjänsten för att råda bot på den osäkerhet och förvirring som råder och funnits om denna fråga i många av landets kommuner. Regeringen har möjlighet att säkerställa efterlevnaden och upprätthållandet av svenska värderingar om jämställdhet och att tillgodose barnens rättmätiga anspråk på en barndom utan rädsla, oro och förtryck. Min fråga till statsrådet blir därför: Varför gör ni inte detta?
Herr talman! Mitt svar på den frågan är: Det gör vi. Vi gör en mängd saker för att komma åt problemet. Vi ser bland annat över den lagstiftning som din regering tog beslut om för inte så lång tid sedan och där ni uppenbarligen inte förutsåg problemen. I så fall hade man kunnat göra rätt från början. Vi ser över den lagstiftningen för att se hur man ytterligare kan skärpa den för att skydda flickor och pojkar i den situationen. Vi kommer i samband med det att ge utredaren i uppdrag att se över huruvida hedersrelaterade motiv kan vara grund för straffskärpning. Det har också betydelse för de här frågorna. Jag lade i min egenskap av jämställdhetsminister fram en strategi mot våld mot kvinnor för ungefär två veckor sedan. Där finns en stor del som handlar just om hedersrelaterade frågor, där jag anser att barnäktenskap ingår. Vi har en hel del förslag som handlar om hur man ska bemöta och förebygga de frågorna. I samband med att vi arbetar med den intensivt kommer jag att kalla till en nationell samling på nyåret för att alla aktörer i Sverige som har med den här frågan att göra ska se sin roll i detta och verkligen ta det ansvar som de har när det gäller att placera flickor. När det gäller lagstiftning, som Tina Ghasemi efterfrågar förslag på, kommer vi också att se över socialtjänstlagen. Redan i dag är det enligt lagen så att kommunerna inte alls behöver leva i någon sorts förvirring. De ska följa socialtjänstlagen, där det står att varje barn ska få en individuell bedömning. De kommuner som inte gör så i dag bryter helt enkelt mot lagen. I bedömningarna ska man se till barnets bästa, och barnet ska höras. Jag talade så sent som i går med ledningen för SKL för att de i sin tur ska tala med kommunerna om hur situationen ser ut och att man måste stå på barnens sida och följa lagstiftningen. Den lagstiftning som vi har för barnäktenskap, som lades fram när Moderaterna satt vid makten, förutsåg såvitt jag förstår i första hand situationer där äktenskapet har ingåtts i Sverige eller där en av parterna har anknytning till Sverige. Nu ser vi att allt fler flickor kommer och söker asyl och uppger sig vara gifta. Jag var i New York så sent som förra veckan i samband med ett FN-initiativ jag sitter i styrelsen för och som handlar om våld mot barn. Där tas de här frågorna upp. Som du själv påpekade säger FN att föräldrar till flickor som beger sig på flykt dessvärre ibland uppfattar det som att man skyddar flickan mot andra övergrepp om man låter gifta bort henne. Det gäller därför att motverka dessa föreställningar på global nivå. Där tror jag att vi kan göra ganska mycket tillsammans. Jag tror också att du har en stor uppgift i att tala med dina partikollegor, systrar och bröder, i andra länder. Just nu upplever vi dessvärre en backlash när det gäller sexuella och reproduktiva rättigheter i världen. Om du kan övertyga många systrar och bröder i liknande partier i din partifamilj i Europa och i andra länder om att ha en mer tillåtande syn på sexuella och reproduktiva rättigheter tror jag att det är mycket värt. Här i Sverige jobbar vi hårt med frågan. Vi ska se över socialtjänstlagen. Vi ser över regleringen om barnäktenskap. Vi ser över huruvida hedersrelaterade motiv ska vara grund för straffskärpning. Vi har dialog med socialtjänsterna om detta. Socialstyrelsen har just kommit med en manual, och Länsstyrelsen i Östergötlands län är en del av regeringens arbete för att stärka kommunernas arbete för att alltid stå på flickors sida i denna fråga.
Herr talman! Jag vill bara understryka att jag tycker att det är bra att regeringen genomför en översyn av lagen. Jag välkomnar det. Så är det med alla lagar som stiftas; det är bra att från tid till annan se över dem och se om de verkligen ger full effekt och vad som behöver ändras. Samtidigt finns det i vissa delar en så pass uppenbar förbättringspotential att jag undrar varför regeringen inte uttalar att man vill ändra dem på en gång. Vi vet vad problemet är. Enkelt uttryckt: Det ska inte förekomma att minderåriga placeras i samma boende som sina vuxna män. Jag vet inte hur mycket översyn det behövs för att råda bot på den problematiken. Det stämmer att socialtjänsten ska göra en individuell bedömning, som ministern var inne på tidigare. Men, som framkommit av rapporter från bland andra Migrationsverket, har många av dessa bedömningar resulterat i att minderåriga flickor placeras i boenden med sina vuxna makar. Om flera bedömningar har resulterat i detta tragiska faktum är det uppenbart att riktlinjerna som ligger till grund för dem inte är tillräckligt tydliga i dag. Om riktlinjerna kan användas för att fatta beslut som står i direkt motsats till varandra behöver de ändras. Herr talman! Jag tycker att ministern skickar ut motstridiga signaler när hon säger att hon är emot barnäktenskap samtidigt som det är dokumenterat att företeelsen existerar i välfärden mitt i våra stöd och trygghetssystem. Det ska inte få förekomma, säger ministern. Varför då inte uttala att man uttryckligen i lag vill förbjuda detta? Varför inte ändra socialtjänstens direktiv för flickornas skull och för deras rätt till en barndom, frihet, glädje och hopp om en bättre framtid?
Herr talman! Som jag har sagt flera gånger: Jag tycker inte att barn i Sverige ska vara gifta. Det man kan göra innan man lägger fram ett förslag för den lagstiftande församlingen är att bereda ett förslag som håller i förhållande till den ambition man har. Det är precis det vi gör. Dessutom ser vi inte bara över en lag, utan flera. Jag tror att socialtjänstlagen i sig spelar en roll här. Vi behöver se över den också, och det kommer vi att göra. Mitt besked till kommunerna är att man ska se flickor som kommer och uppger att de är gifta som ensamkommande barn. Regeringen kommer att inrätta ett centrum som handlar om rättigheter, livskvalitet, bemötande och så vidare för ensamkommande barn. Detta blir en viktig fråga även för detta centrum. Frågan är klar: Barn ska inte vara gifta, och de ska inte leva som gifta i Sverige. Det var därför lagändringen gjordes för inte så länge sedan. Sedan måste vi anpassa lagen efter situationer som uppkommer, och det är ett faktum att allt fler barn kommer och uppger sig vara gifta. Då måste vi anpassa lagstiftningen efter det, och det har vi också redan omedelbart tagit initiativ till. Men vi måste ha underlaget för att kunna lägga fram förslaget för dig och andra i den lagstiftande församlingen. Det är ett normalt sätt att arbeta på; det är så vi gör i Sverige. Mitt besked till kommunerna är att barn inte ska vara gifta i Sverige. Vi ska stå på barnens sida. De här flickorna, och de få pojkar det rör, ska ha samma rättigheter som andra ensamkommande barn att förkovra sig, att utbilda sig, att välja själva med vem de vill leva med eller att leva ensamma om de vill det och att ha barn när och om de vill med den person som de väljer. För mig är det en självklarhet, och så är det redan.
Herr talman! Jag vill bara förtydliga och säga att jag tycker att det är bra att statsrådet fördömer alla former av barnäktenskap. Lagen säger att barnäktenskap inte ska vara tillåtet i Sverige. Ministern säger här i kammaren att hon liksom jag delar denna uppfattning, vilket jag är glad för. Det finns dock som sagt flera rapporter som alla pekar på att företeelsen existerar i våra kommuner under den skyddande hand som våra stöd och trygghetssystem är avsedda att erbjuda dem som verkligen är i behov av den. Det leder mig återigen till slutsatsen att det i lag borde vara förbjudet för minderåriga flickor att placeras i samma boenden som sina gifta män. Det är en annan sak än barnäktenskapslagen. Ministern talar om en översyn av lagstiftningen, om individuella bedömningar, om informationsinsatser och om internationellt samarbete. Men det är tydligt att ministern inte bara talar om den typen av åtgärder i avsiktsförklaringen. Jag tycker att hon gömmer sig bakom den. Lösningen är tydlig: Gör det förbjudet i lag att placera minderåriga flickor i samma boenden som deras vuxna män! Då skulle ministern sluta glappet mellan sina åsikter och sina åtgärder. Då skulle det bli enklare för socialsekreterare att arbeta med de här frågorna. Och framför allt: Då skulle flickorna kunna befrias från det förtryck som påtvingas dem. Min fråga till statsrådet är: När kan vi förvänta oss att regeringen återkommer med tydliga direktiv till socialtjänsten om att man inte ska placera dessa flickor tillsammans med deras vuxna män?
Herr talman! Detta är en debatt, men det riskerar att bli ett cirkelresonemang. Vad vi kan göra för att skärpa lagstiftning är att bereda frågan. Det gör vi. Vi tillsätter minst två utredningar som är relevanta för detta. Det är dels den utredning som handlar om lagstiftningen för barnäktenskap, dels den som handlar om socialtjänsten. Under tiden har vi bland annat en helt ny handbok från Socialstyrelsen till kommunerna om frågan. Länsstyrelsen i Östergötland är bland annat till för att stödja kommuner som hör av sig till dem. De alerterar oss när de hör att kommuner ställer frågor om detta, och de finns till just för att kunna svara på frågor som handlar om det här. Barn i Sverige ska inte vara gifta. Man ska behandla barn som uppger att de är gifta som andra ensamkommande barn. Det är därför detta stöd finns. Jag själv kommer att ha en nationell samling för alla aktörer på området. Migrationsverket har analyserat sig självt och skrivit en rapport där man tyckte att man kunde förbättra sig. Man jobbar också med att göra det och för att se flickorna som individuella rättighetsbärare som alla andra ensamkommande barn. Vi gör allt detta samtidigt. Jag skulle också vilja ändra på det här och se att det över huvud taget inte förekom. Jag var med 1995 - jag är så gammal så att jag kunde vara det, och jag har jobbat så här länge med jämställdhetsfrågorna. Året innan, 1994, antog man ganska starka skrivningar på FN-nivå om sexuella och reproduktiva rättigheter, där dessa frågor ingår. Sedan dess har man i världen haft ett motstånd mot att genomföra överenskommelserna. Vi kan samarbeta om att vända den trenden. Det behövs, för tyvärr har läget inte blivit bättre på senare tid när det gäller det.